Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av riksdagens utredningstjänsts analys av vårbudgeten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringens viktigaste uppgift är att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden. Politiken är inriktad mot att få fler i arbete. Det är nyckeln till en förbättrad ekonomisk situation för människor som står utanför arbetsmarknaden. Under perioden 1995-2006 ökade inkomstskillnaderna i samhället. En bidragande orsak till de ökade inkomstskillnaderna är den dåliga utvecklingen på arbetsmarknaden. Regeringen anser därför att det är viktigt att bedriva en politik som gör det mer lönsamt att arbeta. I dag har personer med låga inkomster alltför ofta höga marginaleffekter. Det ekonomiska utbytet av att arbeta skiljer sig för dessa individer inte så mycket från bidragsförsörjning. Om inkomsten ökar minskar bidragen. Det gör det svårt att genom eget arbete påverka sin ekonomiska situation. Det är av den anledningen som regeringen riktar sina skattesänkningar mot låg och medelinkomsttagare, så att det tydligt lönar sig att arbeta just för dem. Regeringen har genom en rad åtgärder försökt stärka incitamenten till arbete. Ett exempel är jobbskatteavdraget. Den fördelningsmässiga effekten av denna reform är tydlig. 30 av 40 miljarder, 75 procent av skattesänkningarna, går till låg och medelinkomsttagare. Skatten sänks mellan 5,2 och 3,6 procent för låg och medelinkomsttagare. Höginkomsttagare får en mindre skattesänkning på mellan 2,8 och 2,2 procent.

Fru talman! Jag tackar Anders Borg. Jag hade ställt min interpellation till Fredrik Reinfeldt, men ni talar ju som en regering. Det ska nog gå bra med det här svaret. En orättvis fördelningspolitik - det är min uppfattning om den moderatledda regeringens politik. I nyhetsprogrammet Aktuellt redovisades tisdagen den 24 april en analys av den borgerliga regeringens vårbudget som riksdagens utredningstjänst gjort. Av analysen framgår att 47 procent av skattelättnaderna går till dem som tjänar mer än 434 700 kronor per år. Den tiondel av befolkningen som tjänar mindre än 79 500 kronor får bara 2,5 procent av den skattesänkningen. Om man räknar om skattesänkningen vet man också att 200 personer får sin förmögenhetsskatt sänkt med 1 miljon kronor eller mer. Det är intressant i ljuset av att Fredrik Reinfeldt, Mikael Odenberg och Anders Borg i en debattartikel i Dagens Nyheter i mars redovisade att man skulle ompröva sin politik med anledning av att riksdagens utredningstjänst redan 2004 hade gjort samma analys, det vill säga att moderat politik alltid leder till att de som är rika får det bättre och de som har det dåligt ställt får det ännu sämre. I artikeln framfördes följande: Att moderat politik får sådana fördelningseffekter är varken önskvärt eller nödvändigt. En omläggning har därför inletts och kommer att vara genomförd i god tid före valet 2006. Så var det med det. Det här var nu en ren illusion. Man utgav sig för att vara ett nytt arbetarparti, men genomför samma gamla moderatpolitik som tidigare. Min fråga var: Tänker man vidta några åtgärder? Man har sagt att man ska göra någonting. Man gör precis tvärtom. Det är samma gamla moderatpolitik, och svaret uteblir. Det är ganska förvånande. Det är inte så förvånande att det är gammal moderatpolitik, men man förlorade faktiskt valet 2002 på samma politik som man nu genomför. Man har redan i dag genomfört hälften av de skattesänkningar som man utlovade inför valet 2002. Det har man genomfört nu. 65 miljarder kronor har man sparat. De pengar man nu sparar drar man undan från till exempel arbetslösa ungdomar. I dag har vi nästan 10 000 långtidsarbetslösa ungdomar. De insatser som de ungdomarna skulle kunna få hjälp med för att kunna komma ut i arbete har man dragit bort. Så säger man: Välkommen den 1 december 2007! Då kanske vi har något till er. Samma ungdomar får sänkt ersättning. Återigen, Anders Borg: Var är åtgärderna som ni nu vidtar? Ni har faktiskt sagt att ni skulle göra en omläggning. Jag ser inget resultat av den omläggningen. En annan fråga som alltid dyker upp i mitt huvud när jag hör argumentationen är: Hur kan det bli fler jobb för att människor som är arbetslösa får det sämre ställt? Med den argumentationen borde det inte räcka med att sänka ersättningen för de arbetslösa som har varit arbetslösa mer än 300 dagar till 65 procent. Varför inte sänka till 25 procent? Det skulle ju bli oerhört många fler jobb med er argumentation. Min fråga blir: När sänker ni ersättningen ännu mer? Det du säger är ju att ni vill skynda på takten så att människor kommer i jobb. Vår politik går ut på att satsa på de här ungdomarna, att se till att de får en arbetsmarknadsutbildning så att de kan få de jobb som arbetsmarknaden faktiskt visar finns. Jag vill gärna ha svar på frågan: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta?
Fru talman! I Eva-Lena Janssons interpellation och i den diskussion vi nu har ser vi hur tydliga skiljelinjerna är i svensk politik. Det är inte skiljelinjen i synen på att vi ska ha ett sammanhållet samhälle eller att vi ska ha en stark svensk modell. Det är en grundläggande skillnad i hur vi ser på vad som är orsak och verkan kring ekonomiska klyftor. Vi har haft ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det må vara hänt att delar av makten låg hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet snarare än hos den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Men det är ändå så att lönespridningen steg, löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökade, den regionala koncentrationen förstärktes och förmögenhetskoncentrationen hos den procent som har mest ökade med 25 procent. Reallönerna under samma period steg med 28 procent för en arbetare, och fastighetspriserna steg i till exempel Nacka realt med 140 procent och i Lidingö med 115 procent. Börsen ökade realt med 253 procent under samma period. Det är resultatet av ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Då bör man kanske fundera på hur det kunde bli så. Hur kunde klyftorna öka när det inte fanns en enda socialdemokratisk ledamot i riksdagen eller medlem av den socialdemokratiska regeringen som önskade detta? Jag kan inte dra mig till minnes att det vid valrörelsen 1994, 1998 eller 2002 fanns en enda socialdemokrat som argumenterade för att man skulle öka klyftorna eller satsa de största resurserna på de rika. Hur kunde det då bli så? Jo, av det enkla skälet att man tappade bort jobbpolitiken. Det går inte att komma ifrån att Sverige var ett sammanhållet land så länge vi hade full sysselsättning. Det går heller inte att komma ifrån att vi har gått ifrån den fulla sysselsättningen de senaste 30 åren. Sedan kan man diskutera exakt hur det ska fördelas mellan förtidspensioner, arbetslösa, Amsåtgärder och sjukskrivningar, men i grunden har vi gått ifrån den fulla sysselsättningen, och då ser vi dessa resultat. Då vidgas klyftorna, och då ökar skillnaderna. Eva-Lena Jansson frågar vad vi gör för att motverka detta. Jag skulle vilja säga att vi gör väldigt mycket. Vi gör det lönsammare att arbeta och går vidare med ett andra steg i jobbskatteavdraget så att vi kommer närmare ytterligare tusen kronor i konsumtionsutrymme per månad för ett normalt LO-hushåll. Vi gör det mer lönsamt att arbeta, och då kommer fler i arbete. Vi gör det enklare att anställa. Vi kommer från årsskiftet att se en sänkning av arbetsgivaravgifterna för servicesektorn. Det har tidigare riktats mot yngre och äldre, och det kommer att ge effekter. Det blir enklare och billigare att anställa, och då blir det fler som får jobb. Det här är den grundläggande inriktningen på vår politik. Vi vill bygga ett samhälle där människor kommer i arbete. Sedan kan vi diskutera om vi lyckas uppnå 100 000, 200 000 eller 300 000 fler i arbete under dessa fyra år, men prognoserna visar att vi minskar utanförskapet i ungefär dubbelt så snabb takt som den tidigare socialdemokratiska regeringen. Vi ser också en väsentligt snabbare ökning av sysselsättningen, och vi pressar tillbaka arbetslösheten. Vi uppnår det 80-procentsmål som Socialdemokraterna satte upp för sysselsättningen tidigare. Det beror på att vi prioriterar jobbpolitiken på varje departement och på varje utgiftsområde. Genom att få människor i arbete skapar vi ett samhälle som hålls samman. Det är vår grundläggande inriktning, och det är därför svaret på Eva-Lena Janssons fråga står att läsa på varje sida i finansplanen, på varje sida i den kommande budgetpropositionen och på varje sida i den kommande vårpropositionen. Det är temat för allt den här regeringen gör.

Fru talman! Jag tycker inte att jag får något svar från Anders Borg. Min fråga grundar sig ju på att man 2004 sade att moderat politik är orättvis och att man skulle göra en omläggning. Men sedan genomför man precis samma politik tre år senare. Då har man ju inte gjort någon omläggning av politiken. På Moderaternas hemsida står det att skattesystemet i Sverige gynnar brottslighet och svartarbete. Det visar vilken syn man har på skatter. Min syn på skatter är däremot att man är med och betalar efter förmåga och får tillbaka utifrån behov, inte att vi använder skatterna för att gynna brottslighet och svartarbete. Det är liksom inte syftet. Skattesänkningar, säger Moderaterna, måste motsvaras av minskade offentliga utgifter. En offentlig utgift är barnbidrag, och en annan är skolan. En tredje offentlig utgift är sjukvården och en fjärde är till exempel studiebidraget. Vad är det man vill minska när man sänker skatterna? Man minskar bland annat för dem som är arbetslösa. Man minskar för dem som är sjukpensionärer så att de får en sämre ersättning. Jag vet inte hur det kan göra så att de blir friskare och får jobb. A-kasseavgiften höjde man, vilket betydde att den skattesänkning som man sade att LO-medlemmarna skulle få del av inte blev den tusenlapp man stod och skröt om i valet. Man höjde dessutom arbetsgivaravgifterna för småföretagarna i Sverige till upp till 30 000 per år. Det var inte riktigt det man gick till val på. För mig är det tydligt att det är samma gamla moderata politik. Den här moderata politiken, som dessutom är ganska oansvarig, leder till att bostadssektorn, bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken i princip lämnas åt sidan. De som är arbetslösa och skulle behöva en ganska kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för att komma ut i arbete får inget stöd. Regeringen eldar på finanserna vilket leder till att de LO-familjer som har skaffat sig ett hus nu kommer att få höjd ränta. Det kommer att påverka deras ekonomi, och då förstår jag att Anders Borg för att klara av att behålla LO-familjerna nästa val måste sänka skatten ännu mer för dem. Det kommer förmodligen att leda till att räntan sticker i väg ännu mer. Då pratar vi om inflation. Och när inflationen sticker i väg ökar arbetslösheten, och då har vi ingen arbetsmarknadspolitik som kan möta de människor som blir utan jobb. Jag får alltså inget svar. Var är omläggningen? Det är en orättvis politik ni genomför. Jag ogillar den starkt, men jag tycker att ni ska stå för den. Det tycker jag inte att ni gör. Ni har gömt er bakom att ni skulle genomföra en socialdemokratisk politik. I stället blev det, som väntat, gammal moderat politik.